Fru talman! I BoU:s betänkande 1986/87:13 finns, utöver de reservationer Britta Sundin har kommenterat, ytterligare åtta som jag skall beröra. I reservation 13 föreslår moderaterna att förbudet mot dubbel upplåtelse upphävs då det gäller de kommunalägda bostadsföretagen. Redan i bostadsrättslagen 2 § anges att en lägenhet inte får upplåtas med bostadsrätt så länge ett hyresförhållande består. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att dessa regler är till gagn för de hyresgäster som inte är beredda och inte vill delta i en ombildning till bostadsrätter. Jag yrkar avslag på reservation 13. I reservation 14 föreslår en samlad borgerlighet att åtgärder skall vidtas för att underlätta långivning vid köp av bostadsrätt. De borgerliga vill att regeringen skall förelägga riksdagen ett förslag härom. Inteckning som säkerhet i bostadsrätt behandlade vi här i kammaren så sent som i mars i år med anledning av lagutskottets betänkande 17. Lagutskottet anförde då att utvecklingen under senare år visar att bostadsrätten nu anses som en tämlig god säkerhet för lån. Till denna uppfattning ansluter sig bostadsutskottets majoritet. Jag yrkar avslag på reservation 14. 1982 tillkom, som Mikael Odenberg sade, lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, den s.k. ombildningslagen. Lagens andra paragraf ändrades 1983. Då undantogs fastigheter som ägs av staten, kommunerna och allmännyttan. Detta gjordes naturligtvis med hänsyn till det ägarförhållande som det då var fråga om. Lagens andra paragraf ändrades också i fråga om fastigheter som har färre lägenheter än fem. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas tre motioner från moderaterna, centern och folkpartiet med yrkanden om en förändring av lagens andra paragraf, så att förvärvsrätten skall omfatta alla fastigheter oavsett ägare samt att antalet lägenheter för undantag skall minska från fem till tre. Utskottet vidhåller sin tidigare uppfattning att huvudprincipen bör vara att boinflytandet inom de allmännyttiga bostadsföretagen skall utvecklas utan anknytning till ett direkt eller indirekt ägande. Undantagen i lagens andra paragraf bör inte som motionärerna vill avskaffas vad det gäller de allnännyttiga bostadsföretagen, och inte heller bör undantaget i ombildningslagen förändras då det gäller antalet lägenheter. Jag yrkar avslag på reservationerna 15 och 18. Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall inte ske med lägenheter som tillhör de allmännyttiga bostadsföretagen. Detta krav finns i tre socialdemokratiska motioner och i en vpk-motion. Motionärerna vill att utskottet skall ge regeringen detta till känna. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns tillräckliga skäl för ett tillkännagivande på den här punkten utan anser att även dessa företag bör medverka till att andelen bostadsrätter ökar. Utskottets socialdemokratiska ledamöter kan inte biträda majoritetens motivering för att inte ge regeringen till känna de ställda kraven. Vi har ju tidigare i dag behandlat det återförvisade ärendet, bostadsutskottets betänkande 10, som i dag kallades 20. I detta betänkande har utskottet uttalat att det bör föras en bostadspolitik som syftar till att ge de allmännyttiga företagen möjligheter att utvecklas inom ramen för de bostadspolitiska beslut som statsmakterna fattat. Riksdagen har ju tidigare uttalat sig för en bostadspolitik vars förverkligande bäst gagnas inom ramen för kommunernas verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation 16 och avslag på reservation 17. Fru talman! Utskottet behandlar till sist frågan om prisutvecklingen när det gäller småhus och bostadsrätter. Denna fråga tas också upp i två s-motioner och en vpk-motion, där förslag framförs om att priskontroll och hembud skall prövas resp. att regeringen ges till känna att priskontroll bör återinföras. Utskottsmajoriteten delar motionärernas uppfattning om att överlåtelsepriserna på dessa objekt speciellt i storstadsområdena nu är sådana att betydande svårigheter har uppstått att förverkliga målsättningen om en social bostadspolitik i dessa områden. På längre sikt skulle ett ökat utbud av sådana bostäder kanske kunna innebära en prispress. Men i ett kortare perspektiv — och det är de akuta problemen, fru talman, som vi nu måste behandla — torde andra lösningar vara aktuella. Utskottet uttalar uppfattningen att en översyn av frågan bör göras och att åtgärder bör övervägas samt föreslår riksdagen att som sin mening ge regeringen detta till känna. I reservation 20 motsätter sig utskottets borgerliga ledamöter en sådan översyn och ett tillkännagivande. Enligt deras mening skulle problemen lösas om utbudet ökade och bostadssektorn avreglerades. Vi tror inte på så enkla lösningar, och därför yrkar jag avslag på reservation 20. Med det sagda, fru talman, yrkar jag än en gång bifall till reservationen 16 och till utskottets hemställan i betänkandet i övrigt samt avslag på reservationerna 13, 14, 15, 17, 18, 19 och 20.
Fru talman! Jag vill bara fästa uppmärksamheten på det förhållandet att de höga överlåtelsepriserna på bostadsrätter och det alltför dåliga utbudet delvis är en följd av det motstånd mot en utveckling av bostadsrätter som både Britta Sundin och Nils Nordh har dokumenterat här i kammaren. Just att blockera den utveckling mot ökade möjligheter till ombildningar som de borgerliga partierna i bostadsutskottet har föreslagit är ett sätt att hålla tillbaka utbudet på bostadsrätter och därigenom underblåsa en fortsatt snabb prisutveckling. Det är ytterligt beklagligt att det förhåller sig så. Ett första steg mot den långsiktiga lösning som Nils Nordh själv efterlyste är att bifalla reservation 5. Därmed skulle man måhända få till stånd en ökad ombildningsverksamhet också inom det allmännyttiga fastighetsbeståndet.

Fru talman! Jag tror inte att det är så enkelt, Mikael Odenberg, att det är vårt s.k. motstånd mot bostadsrätter som gör att priserna har rusat i höjden. Det är ett kapitalinfluerande instrument som har åstadkommit detta. Vi kunde ju höra Tore Claeson berätta om hur svarta pengar florerade här i Stockholm — Tore Claeson känner till den här staden mycket bättre än jag. Det är klart att om vi på längre sikt kan få ett ökat utbud, då finns det kanske en möjlighet att dämpa prisökningarna något. Men rent allmänt vill jag nog ändå påstå att det skall till någonting annat, speciellt i storstadsområdena, för att man skall kunna komma till rätta med det här problemet.
Fru talman! Nils Nordh säger att det inte är så enkelt som att öka utbudet av bostadsrätter och att möta människors efterfrågan. Jag vill vända på steken och säga att det inte är så enkelt som att införa priskontroll. Det är just genom instrument av typen priskontroll och regleringar som de svarta marknaderna skapas, som alla kammarens ledamöter är oroliga för. Det finns inga genvägar. Om genvägarna fanns skulle inte Kjell-Olof Feldt ha så stora problem som han nu har med rikets finanser, och då skulle den beramade inflationsbekämpningen snabbt kunna klaras med priskontroll. Det går som bekant inte — inte heller i detta fall. Det är nödvändigt att också riksdagens socialistiska hälft är beredd att visa ett ökat gehör för de krav på fler bostadsrätter som ställs av människorna i detta samhälle. Det är bara den lyhördheten som behövs. En bostadspolitik utformad med ett partiprogram under ena armen och ett huvud under den andra blir nämligen aldrig bra.
Fru talman! Utan priskontroll, Mikael Odenberg, förekommer det ändå mycket svarta pengar på fastighetsmarknaden i Stockholm, i Göteborg och praktiskt taget överallt i detta land. Det har t.o.m. spridit sig ner till Jönköping, varifrån jag kommer. Det är en olycklig utveckling. Det sker emellertid ingen priskontroll eller prisprövning på detta område, som Mikael Odenberg talar om, och därför kanske vi måste ta till sådana åtgärder i ett kortare perspektiv för att dämpa prisökningarna på bostadsrätterna.

Fru talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i detta ärende, även om jag haft skäl till det tidigare. De borgerliga partierna har emellertid lyckats göra mig något upprörd, och jag måste därför gå upp i talarstolen. Om man läser reservation 1 och lyssnar till de borgerliga partiernas försvar för ett bibehållande av tjänstebostadsförhållandena blir man litet mörkrädd. Det är nämligen flera tiotal år sedan det gamla portvaktssystemet avskaffades, och det verkar som om tiden har gått de tre borgerliga talarna förbi. I dag finns det en modern, flexibel fastighetsförvaltning, med en väl utbildad yrkeskår. Det är 20 000 människor i landet som sysslar med detta i bostadsområdena. Det har inte ställts några krav på att fastighetsskötaren måste bo i huset för att boendeservicen skall fungera bra. De borgerliga säger i reservationen att det finns stora fördelar med att fastighetsskötaren bor i huset. Det väsentliga är alltså att han bor i huset. Vad innebar det på den gamla portvaktstiden? Jo, det innebar att han var i tjänst dygnet om. I dag finns det fastighetsskötare som bor i tjänstebostad och som tvingas fly från området när de har gjort sitt arbete för att få vara i fred. Om man läser mellan raderna i reservationen kan man utläsa att fastighetsskötaren ges en lön för själva arbetsuppgifterna — jag vet hur den beräknas, eftersom jag kommer från Fastighetsanställdas förbund — medan tillsyn och den ständiga beredskapen att ta emot hyresgäster räknas som obetald arbetstid. De borgerliga är alltså ute efter att fastighetsskötaren skall vara tillgänglig dygnet runt — det finns nämligen inget annat värde i att han bor i huset. Jag tycker att det är ytterligt skrämmande. Denna debatt är ett mycket bra dokument för de 20 000 människor som arbetar ute i bostadsområdena, därför att både Odenberg och Biörsmark har sagt att de värnar om hyresgästen. Vi socialdemokrater värnar både om hyresgästen och om den anställde.
Fru talman! Om jag uppfattade Barbro Evermo rätt sade hon sig här närmast företräda fackliga intressen, och jag kan förstå att de utfaller på det sätt som hon angav. Men jag tycker ändå att man måste acceptera att andra från andra utgångspunkter kan komma fram till en annan slutsats. Ingen av oss eftersträvar en återgång till ett allomfattande portvaktssystem i det svenska samhället. Vad det handlar om är att trots allt ge hyresgäster och bostadsrättshavare i mindre fastighetsbestånd möjlighet att även framgent behålla en fastighetsskötare bosatt i fastigheten. Jag tycker att det är fel att riksdagen med lagstiftning skall lägga hinder i vägen för en sådan lösning, som faktiskt betyder oerhört mycket för närservice och kontakter. Därvidlag måste jag säga att den omfattande entreprenadfastighetsskötseln lämnat en del mindre lyckade spår efter sig i många svenska bostadsområden.
Fru talman! Tiden har gått förbi oss, säger Barbro Evermo, och menar att vi har suttit och sovit och inte sett vad som är på gång. Men jag skulle vilja påstå att det är Barbro Evermo som inte är riktigt i pakt med tiden. Som jag sade när jag tidigare berörde den här punkten i mitt inledningsanförande är det ett faktum att det förekommer en omfattande sabotageverksamhet och en stor förstörelse ute i våra bostadsområden. Ett av skälen härtill tror jag är att den sociala kontrollen inte alls fungerar på samma sätt i dag som tidigare. Den lagregel som nu föreslås på detta område försvårar upprätthållandet av denna. Men skall då fastighetsskötare arbeta på obetald arbetstid? Nej, naturligtvis inte, men den arbetstid som det här gäller behöver inte kopplas ihop med användningen av fastigheten. Vi värnar både om hyresgästen och om fastighetsskötaren, säger Barbro Evermo. Ja, det låter riktigt, men vi står här i en konfliktsituation. Vad är det då som skall få väga över? Enligt mitt sätt att se är det hyresgästernas trygghet och behov av service som skall vara bestämmande.
Fru talman! Jo, det är riktigt att det skall vara servicen till de boende som skall bestämma, men hur man organiserar den skall också de anställda få påverka. På de flesta håll har man i dag lyckats ordna förvaltningen med en inriktning på att lösa de problem som Biörsmark här har pekat på. Man har också lyckats mycket väl med detta. Låt mig peka på de allmännyttiga bostadsföretagen, HSB, Riksbyggen och de större privata bostadsfastighets — Prot. 1986/87:123 förvaltningarna, som har klarat denna uppgift mycket bra. 14 maj 1987 Jag känner mycket väl till detta område. Jag kan inte när jag sitter här som ledamot av Sveriges riksdag på något sätt sudda ut min fackliga bakgrund. Det är bara återigen att konstatera att verkligheten inte har nått fram till vare sig Biörsmark eller Odenberg.
Herr talman! Barbro Evermo säger att hon kan detta område mycket väl, och det betvivlar jag inte alls. Jag skulle kunna tänka mig att Barbro Evermo är expert på området. Det låter åtminstone så. Men det kommer fram signaler också till oss som inte direkt är experter. Jag tänker på människor som hör av sig och som har synpunkter på det här utan att för den skull kalla sig för experter på området. Sådana signaler har jag fått i olika sammanhang. Människor uppskattar möjligheten att ha en fastighetsskötare i närheten. Som jag tidigare berörde tangerar detta vaktmästeriverksamheten på skolans område. Där förekommer i dag en enorm förstörelse. Det gemensamma för dessa båda områden är den övervakande verksamheten, närkontakten, den sociala kontakten, den vuxnes närvaro. Det är av den anledningen som jag anser att den lösning vi nu går in för är sämre än att behålla möjligheten att ha kvar fastighetsskötarbostäderna.
Fru talman! Men visst är väl detta litet underligt, Biörsmark, när andra fastighetsförvaltningar har kunnat klara det med en yrkesutbildad, heltidsanställd yrkeskår. Det här är inte ett alternativ. Vi är överens om att vi måste göra någonting åt boendeservicen, tryggheten, men låt oss återkomma och resonera om den saken i ett annat sammanhang — på den punkten är vi kanske mer överens om vilket problem det är vi bör komma åt. Men det här är inget medel. Det här är en täckmantel för att få en service utan att betala för den — det är ett medel att se till att människor som är anställda som fastighetsskötare blir mer eller mindre livegna; det är vad det handlar om. Låt oss diskutera boendeservicen i ett annat sammanhang.

Fru talman! Enligt Mikael Odenbergs synsätt borde jag naturligtvis inte yttra mig om folkrörelsekooperativa organisationer — jag har i dagarna varit anställd i HSB i 30 år och jag inbillar mig att jag under den tiden lärt mig något litet om folkrörelsekooperativa organisationer. Med den bakgrunden kan jag säga att den beskrivning som bostadsministern gör i propositionen, där han gör vissa jämförelser mellan HSB, Riksbyggen och SBC, har kommit att framhålla det intressebetonade hos dessa tre organisationer. Jag håller med honom om att man kan beteckna dessa tre riksorganisationer för bostadsrättsföreningar som intresseorganisationer — så långt finns det mycket klara likheter men knappast längre. 87 SBC är i allt väsentligt en intresseorganisation, medan HSB och Riksbyggen utöver detta är folkrörelsekooperativa organisationer, ett begrepp som infördes i lagstiftningen 1983 och som bostadsministern nu vill peta ur lagstiftningen. Majoriteten i bostadsutskottet och förhoppningsvis också i kammaren menar att det uttrycket skall stå i lagstiftningen.

Detta inflytande vilar inte på något slags äganderätt, som jag har förstått att någon har sagt i debatten, utan det vilar på nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten. Ingenting av denna kooperativa utbyggnad finns hos SBC.

Under den tiden — och jag hoppas att det alltjämt är så — har vi haft anledning att säga att SBC är en bra organisation som gör ett fint jobb och som mycket väl hanterar de bostadsrättsföreningar i bl.a. Stockholm som har behov av en centralorganisation. Vi vänder oss inte till någon del mot organisationen, men vi anser att det är felaktigt att den skall jämföras med folkrörelsekooperativa organisationer. Odenberg har sedan, i sitt nit att argumentera, kommit fram till att priskontroll och hembud är de största hoten mot bostadsrätten. Enligt min uppfattning är spekulationen det största hotet mot bostadsrätten. Spekulationen i bostadsrätter i Stockholm är det största hotet mot en fördelning bland hushållen där både hyresrätt, bostadsrätt och andra boendeformer kommer till sin rätt. Vi har inte bara en svart hyresmarknad. Vi har också våldsamma överpriser på bostadsrätterna. Det gavs i Odenbergs inlägg intryck av att priskontroll och hembud skulle vara något som riksdagen har rekommenderat. Han kunde dessutom berätta vilka beslut som skulle fattas på den socialdemokratiska partikongressen. Jag tror att vi är många socialdemokrater som är intresserade, om Odenberg skulle kunna ge oss andra uppgifter om vad som skall ske på den socialdemokratiska partikongressen. Jag tror inte att vi har den information som Odenberg har.

Fru talman! Jag skall inte avslöja något ytterligare om höstens socialdemokratiska partikongress. Det måste ju finnas några överraskningar kvar. Jag vill understryka att jag naturligtvis har den största respekt för de kunskaper och erfarenheter som Oskar Lindkvist representerar efter att - om jag har uppfattat det rätt =ha fungerat som ombudsman under 30 år i HSB. Det vill jag ärligt säga. Å andra sidan imponerar inte just detta förhållande på mig i en argumentation som handlar om varför man skall särskilja HSB från SBC. Då hade Oskar Lindkvist haft större tyngd i sin argumentation om han arbetat 15 år som ombudsman i HSB och 15 år på SBC:s kansli. Problemet som har kommit till uttryck i denna debatt är att ingen socialdemokratisk företrädare egentligen kan tala om vad man menar med begreppet folkrörelsekooperativ. Bostadsministern har försökt ända sedan 1983 att tala om vad detta innebär. Han har inte heller lyckats. Det är vad man utanför detta hus brukar kalla för ett flumbegrepp. Nu har Oskar Lindkvist här försökt att fylla det begreppet med innehåll. Om jag förstod det rätt, var det avgörande att i HSB — tydligen till skillnad från SBC —- betyder en medlem en röst. Det är nog så även i SBC. Syftet med en bostadsrättsförenings verksamhet är ytterst reglerat i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen och därför detsamma för SBC och HSB. Jag skulle faktiskt vilja ge en litet utförligare förklaring än Oskar Lindkvist och lägga till: I HSB är det en medlem en röst, utom i vissa viktiga frågor såsom stadgar, fastighetsförvaltning och annat, därför att där är det Oskar Lindkvist som har inflytandet. Där är det de centrala organen inom HSB och ombudsmannakåren som har ett inflytande. I SBC är det medlemmarna av kött och blod som har det inflytandet. Det är en betydande skillnad — och dess värre inte till HSB:s och Riksbyggens fördel. Framför allt är den inget argument för att i lagstiftningen särbehandla de två mer toppstyrda organisationerna och förfördela den organisation som har ett mer genuint gräsrotsinflytande.

Det går inte att bortse ifrån denna koppling, som Oskar Lindkvist ju faktiskt själv är ett levande exempel på såsom socialdemokratisk riksdagsman och HSB-ombudsman. Ingen förvägrar HSB rätten och möjligheten att utforma sin inriktning så som HSB självt önskar, men det ser inte särskilt bra ut om man utifrån den grundvalen skall ge denna organisation särskilda fördelar i lagstiftningen. Sedan vidhåller jag att hembud och priskontroll är den helt avgörande, centrala frågan. När jag spekulerar om den socialdemokratiska partikongressen i höst, gör jag det därför att jag i likhet med många andra ickesocialistiska politiker och i likhet med väldigt många bostadsrättshavare i det här landet är allvarligt oroad över vad vi upplever vara anslag mot bostadsrätten som upplåtelseform.

Det är alltså av omsorg om bostadskooperationen, även den litet mer toppstyrda bostadskooperationen i form av HSB och Riksbyggen, som vi envetet kommer att föra kampen mot varje försök att inskränka den fria överlåtelsen genom regler om hembud och priskontroll. Därför vill vi redan på det här stadiet klart säga ifrån: Vi vill inte ha några utredningar om det här. Vi vill bara en sak, nämligen slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform. Låt den leva vidare, och försök inte att tafsa på den fria överlåtelserätten!

Fru talman! Jag har inte begärt ordet i den här frågan för att imponera på Mikael Odenberg. Jag har inte ens gjort mig föreställningen att jag kan påverka honom, för han tillhör de borgerliga politiker som är programmerade för att ha en uppfattning om folkrörelserna som någon sorts andra klassens inslag i det svenska samhället.

Jag vill ändock i sakfrågan göra några tillägg. Den lagstiftning som riksdagen nu skall ta ställning till särbehandlar inte SBC och inte heller HSB och Riksbyggen, för dessa har redan på folkkooperativ grund del i svensk lagstiftning. Bostadsministern var ute efter att öppna en möjlighet för SBC att komma in, om organisationen fyllde vissa fordringar, men inte heller bostadsministern, som i nuläget uppenbarligen är accepterad, har utan vidare öppnat en dörr på vid gavel för SBC att vara med i lagstiftningen. Folkrörelsekooperativ innebär, sett ur en socialdemokratisk riksdagsmans synvinkel, att vi har ett inslag på bostadsmarknaden som inte drivs av enskilda vinstintressen, som inte är spekulativ, som är bärare av självkostnadsidéen. Allt detta är inslag som inte till någon del kännetecknar SBC:s verksamhet. Men jag tror inte att Mikael Odenberg har intresse av att bli mera kunnig om de rörelser som har den uppbyggnad som jag berättat om. Han sade vidare att han fann det märkligt att det fanns ett sådant starkt motstånd mot en utbyggnad av bostadsrätten. Då gör jag samma reflexion som jag har gjort många gånger, vid alla de tillfällen jag har åkt runt i Sverige och arbetat för bostadskooperationen. Jag kan inte påminna mig något enda tillfälle då jag inom arbetarrörelsen har hört någon säga att vi skall motarbeta bostadsrätten. Icke vid något enda tillfälle har jag upplevat att någon enda enskild medlem eller organisation inom arbetarrörelsen har varit motståndare till eller motarbetat bostadsrätten, framför allt då inte bostadsrätten i folkrörelsekooperativ regi. Men i bostadsutskottet får jag höra några av de djärvaste från de borgerliga partierna säga, att socialdemokraterna är motståndare till bostadsrätten. Så sägs även pliktskyldigast i ett och annat inlägg i kammaren. Detta är alltså inte sant. För kooperationen är ju framväxt i det svenska samhället samtidigt med arbetarrörelsen. Det är alldeles självklart att det finns nära samband mellan denna arbetarrörelse och den bostadskooperation på folkrörelsenivå som jag och många andra ledamöter av denna kammare företräder. Jag har förstått att Mikael Odenberg i sak är intresserad av två saker. Han tycker att det är fel att man har stadgar i HSB och Riksbyggen. Det skall man inte ha. Var och en skall göra som han vill. Det är toppstyrning att man har stadgar i en rörelse. Jag frågar: Vilket riksförbund i detta land har inte stadgar som är gemensamma för alla de anslutna organisationerna? Det kanske Mikael Odenberg kan svara på, även om det är någon liten utvidgning av debatten. Om vi skulle följa moderaternas bostadspolitik skulle det inte heller finnas några bostadrätter, för ni vill inte medverka till en subventionerad bostadspolitik. Då skulle Stockholms innerstad, allt i enlighet med Mikael Odenbergs önskan och starka politiska begär, bli ett tillhåll enbart för dem som har det gott ställt och kan bjuda över varandra när det gäller att komma åt de åtråvärda lägenheterna. Redan i dag är det näst intill omöjligt att hitta något större antal vanliga löntagare som har råd att i andra eller tredje hand köpa en bostadsrätt i Stockholms innerstad.

Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära ordet ytterligare, men jag känner mig tvungen att göra några små tillrättalägganden. Jag är nämligen inte programmerad till att tala nedlåtande om HSB eller ombudsmännen. När jag talar om toppstyrning beror det inte på någon programmering från moderat sida utan på att jag har läst propositionen. Där utvecklar ju bostadsministern över en halv sida på ett vältaligt sätt hur toppstyrningen fungerar — medlemmarna tas in först när stadgarna är antagna och inte längre är möjliga att påverka. Detta försökte jag återge, möjligen med ett annat ordval än bostadsministerns. Jag vill också understryka att det inte finns någon anledning att försöka skapa några andra skillnader mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation å den andra än den skillnad som just ligger i kopplingen mellan HSB och Riksbyggen och det socialdemokratiska partiet. I övrigt är inte Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation spekulationsinriktad. Föreningarna bedriver inte sin verksamhet med något profitintresse som skulle saknas hos HSB. Det ligger i hela den bostadskooperativa tanken att man bedriver sin fastighetsförvaltning efter självkostnadsprincipen. Det är idén med bostadsrätter. Oskar Lindkvist kan väl inte leva i tron att detta skulle vara begränsat till HSB. Hela den lagstiftning vi diskuterar här i kväll går ju ut på det. Jag bryr mig naturligtvis inte om hur HSB utformar sina stadgar. Det är mig fullständigt egalt. Eftersom jag själv inte är medlem i HSB, skall jag inte kunna påverka det. Men jag vänder mig mot att man från en politisk majoritets sida har mage att på ett så ohämmat sätt faktiskt särbehandla närstående organisationer utan att det finns någon som helst objektiv grund för denna särbehandling. Det finner jag anmärkningsvärt. Jag förstår då att bostadsministern i propositionen ville göra denna verbala reträtt, som Oskar Lindkvist och de övriga socialisterna i bostadsutskottet förmenar bostadsministern. Det är kanske bara rätt åt honom. Stockholms innerstad riskerar att bli ett reservat för höginkomsttagare, säger Oskar Lindkvist. Ja, det finns naturligtvis en sådan risk i en situation när man under en följd av år hållit tillbaka utbudet på bostadsrätter och fått ett väldigt tryck i priserna. Här spelar naturligtvis den allmänna bostadsbristen i Stockholms innerstad också in. Men till detta medverkar också det förhållandet att socialdemokraterna och kommunisterna här i Stockholms kommun aktivt försöker motverka ombildningarna utanför innerstaden. I innerstaden har vi få allmännyttiga fastigheter. Där är det mest privata hyresfastigheter, och där sker ombildningarna. Det vill inte socialdemokraterna här i riksdagen hindra. Däremot vill de hindra den stora andelen allmännyttiga fastigheter i ytterstaden från ombildning. Detta har kommit till klart uttryck. Socialdemokraternas politik medverkar alltså i hög grad till den snabba prisutvecklingen. Det vore tacknämligt om socialdemokraterna i riksdagen insåg det samband som i varje fall ledarskribenten i aprilnumret av Vår Bostad insåg, nämligen det starka sambandet mellan prisutvegkling och balans mellan tillgång och efterfrågan. Jag kan inte se svarthandeln med hyresrätter och de stigande priserna på bostadsrätter i Stockholms innerstad, som är ytterligt beklagligt, som annat än ett totalhaveri för 50 år av socialdemokratiskt regleringstänkande på bostadsmarknaden. Prisutvecklingen ger mer skäl för Oskar Lindkvist än för mig att besinna hur bostadsmarknaden i dag ser ut och fungerar.
Fru talman! Jag tycker det är intressant ur en och annan synvinkel att riksdagens ledamöter får reda på ungefär hur den politiska tonen uppenbarligen är i Stockholms kommunfullmäktige. Ungefär som Mikael Odenberg talar går debatten fram och tillbaka som ett slags pingpong-spel från borgerligheten riktat mot socialdemokraterna. Odenberg säger i början av sitt inlägg att självaste bostadsministern har skrivit i propositionen att medlemmarna tas in när stadgarna är klara och de inte har möjlighet att påverka dessa. Men det står inte i propositionen att de inte har möjligheter att påverka. Kooperation betyder samverkan, kooperation är demokrati, och demokrati betyder inflytande på medlemsnivå. Den som vill ändra stadgarna i HSB eller Riksbyggen t.ex. har möjlighet att göra det — inte genom att stå och prata illa i riksdagen, Stockholms kommunfullmäktige eller någon annanstans om rörelsen, utan genom att arbeta aktivt i organisationen, delta i arbetet, engagera sig och försöka ändra det som man inte tycker är helt acceptabelt. Därför skall inte Mikael Odenberg inbilla riksdagen att bostadsministern har gett utrymme för att det inte finns möjlighet att påverka stadgarna. Det är ju skillnaden —i en folkrörelsekooperativ organisation kan man påverka inte bara verksamheten. Sedan vill jag säga att man inte för ett ögonblick skall glömma bort sambandet. SBC är en organisation som organiserar bostadsrätter och bostadsföreningar i Stockholm och på några platser till. Där har man ingen kontinuerlig verksamhet, och man fyller inte på med någon kooperation. Man har över huvud taget ingen elasticitet i verksamheten, något som en folkrörelsekooperativ organisation på medlemsbasis har. Man har ingen målsättning om en bostadssocial verksamhet, som kooperationen. Man har ett utpräglat vinstintresse — ett rent företagsintresse — i verksamheten. Man har ingen självkostnadsprincip i företaget. Jag kan för den som är intresserad på punkt efter punkt räkna upp de väldiga skiljaktigheter som finns mellan SBC å ena sidan och HSB och Riksbyggen å andra sidan. Samtidigt har jag redan sagt att jag har den största respekt för SBC, därför att man framför allt i Stockholm har en mycket framgångsrik verksamhet. Men det har inte med den aktuella frågan att göra, för här handlar det om att skapa litet mer klarhet i vad det är som skiljer folkrörelsekooperationen och SBC. Mikael Odenberg säger att vi inte skall skapa skillnader mellan dessa organisationer. Men det behöver vi inte göra, för skillnaden finns redan.

Jag tycker att även de medlemmarna skall ha sin fulla rätt att själva bestämma var de vill stå någonstans när det gäller det politiska intresset.
Fru talman! Låt mig som en avslutande kommentar säga att jag verkligen inte förmenar medlemmarna i HSB rätten att tycka vad de vill och att ha samröre med vilket parti de vill. Jag tycker inte att det är konstigt om Oskar Lindkvist uppträder som en HSB-ombudsman i Sveriges riksdag, han är ju en HSB-ombudsman. Jag tycker mig ha anledning, som tillfällig riksdagsman, att reagera när regeringen och den lagstiftande församlingen i sin helhet vid utövandet av lagstiftningsmakten agerar som en HSB-ombudsman.
Fru talman! Jag vet inte i vilken egenskap Mikael Odenberg framträder i Sveriges riksdag. Att han är — med sitt eget verbala uttryck — ”ombudsman” för något är lätt att räkna ut. Om vi skulle göra en handuppräckning tror jag resultatet skulle bli ganska entydigt. Mikael Odenberg företräder alla de intressen som i detta fall står emot folkrörelsekooperationen och även mot socialdemokraterna. Jag företräder de erfarenheter jag har från min verksamhet i arbetarrörelsen, inkl. HSB. Jag är mycket stolt över mitt ursprung, mitt arbete, min erfarenhet och kanske också mitt lilla kunnande när det gäller bostadskooperationen. Dessa saker har jag haft mycket nytta av när jag ibland har försökt delta i debatten om bostadspolitiken i kammaren. Jag tar inte illa upp när Mikael Odenberg, i en helt annan avsikt, tillvitar mig att vara HSB ombudsman. Jag känner mig otroligt stolt över att ha arbetat i en sådan rörelse som ändå vilar — i motsats till SBC — på rent folkrörelsekooperativ grund.
Fru talman! Jag konstaterar att det inte var någon kritik, det var just ett konstaterande.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 14 återfinns 19 moderata reservationer, och jag vill yrka bifall till samtliga dessa. I betänkandet behandlas inledningsvis expropriation och ersättningsfrågor m.m. Vi har under flera år kritiserat gällande lagstiftning. För att få utnyttja expropriation måste det enligt vår uppfattning finnas ett klart och påvisbart behov av marken. Dessutom skall i dessa fall ersättning till den skadelidande betalas med fulla marknadsvärdet. Den kommunala förköpsrätten har vidgats undan för undan. Vi moderater har motsatt oss alla dessa utökningar. I reservation nr 3 framhåller vi att förköpslagen bör avskaffas i sin helhet. Expropriationslagen räcker fuller väl för att en kommun skall kunna komma i besittning av mark som bevisligen behövs för allmänna ändamål. Folkpartiet anser att förköpslagen behöver ses över. Vi delar inte den uppfattningen. Förköpslagen är en socialiseringslagstiftning. Sådan lagstiftning skall inte ses över — den skall avskaffas. Tillsammans med centern och folkpartiet föreslår vi att bostadssaneringslagen och hyresförhandlingslagen ändras så att de enskilda hyresgästerna eller en majoritet av dem får det inflytandet över det egna boendet som lagarna i dag i praktiken tilldelar hyresgästorganisation ansluten till Hyresgästernas riksförbund. Utskottsmajoriteten hänvisar till att civilutskottet och bostadsutskottet tidigare framhållit att gällande ordning är avsedd att vara neutral till hyresgästernas val av intresseorganisation. Man säger således inte, vilket jag har all förståelse för, att den är neutral. Eftersom ingen av bostadsutskottets ledamöter således är okunnig om hur verkligheten ser ut på detta område är det förvånande att utskottsmajoriteten inte har accepterat våra yrkanden. Förklaringen återfinner man dock när man studerar majoritetens skrivning angående hyresbetalning av förhandlingsersättning och ersättning för boinflytande och fritidsverksamhet. Här framgår nämligen mycket klart att de socialistiska partierna är mer intresserade av Hyresgästernas riksförbunds kassakista än av de enskilda hyresgästernas önskemål och ekonomi. För oss moderater är det en självklarhet att hyresgäst som väljer att inte vara medlem i hyresgästorganisation inte heller skall tvingas betala för en verksamhet som han eller hon inte är intresserad av. Principen om uttaxering via hyresavin är dessutom i sig helt förkastlig. Eventuell verksamhet skall naturligtvis finansieras med medlemsavgifter av dem som valt att ingå i en förening. Fru talman! I reservation 18 upprepar vi tillsammans med centern och folkpartiet att bostadsanvisningslagen bör avskaffas. Detta avvisas av utskottsmajoriteten med motivering att ett förslag som är mer långtgående än gällande lag är under remissbehandling. Åter illustreras en klar ideologisk skiljelinje mellan den socialistiska utskottsmajoriteten och de borgerliga partierna. Medan vi anser att frivilliga avtal mellan fastighetsägare och kommuner i kombination med konsumenternas fria val skall gälla, förordar de socialistiska partierna att medborgarna anvisas bostäder via politisk styrning. Vi moderater framför åter kravet att medborgarna skall kunna äga den lägenhet de bor i på samma sätt som småhusägare kan. Den möjligheten är självklar i större delen av världen, t.o.m. i flera östeuropeiska länder. Vi har svårt att förstå att de hundratusentals hushåll som vill bo i flerfamiljshus inte skall kunna ha samma valfrihet som de som föredrar småhus har. De socialistiska partiernas motstånd mot ägarlägenheter beror naturligtvis på att systemet innebär ökad valfrihet och bestämmanderätt för de enskilda människorna. Centern och folkpartiet brukar ofta tala om bostadskonsumenternas valfrihet. Jag beklagar att man i detta fall inte vill ställa upp på ett förverkligande av den politiken. Fru talman! I detta betänkande behandlas också bruksvärdesprincipen. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att de borgerliga partierna här enats om ett tillkännagivande. Allt fler, nu senast Hyresgästernas riksförbunds ordförande Lars Anderstig, inser att bruksvärdessystemet inte fungerar bra. Konsumenternas värderingar har alltför liten påverkan på hyresnivån. Detta gäller i synnerhet den s.k. lägesfaktorn. En nyare men perifert belägen lägenhet har ofta högre hyra än en äldre, centralt belägen. Vi anser att det nu är dags att pröva ett friare hyressättningssystem i orter med balans på bostadsmarknaden. Vi är medvetna om att detta skulle leda till att vissa lägenheter skulle få en något högre hyra än i dag, medan andra skulle få lägre hyra. Det vore en sund utveckling och betydligt bättre än dagens system med orättvisor, mygel och svarta pengar.

Fru talman! Kommunerna har rätt till förköp enligt förköpslagen. Denna lag infördes när bostadsbyggandet var väsentligt högre än i dag. Genom förslag i proposition 1983/84:141 har lagen även utvidgats. Folkpartiet motsätter sig denna utvidgning. Bakgrunden till införandet av kommunernas möjlighet till förköp var bl.a. en önskan att dämpa markprisstegringen och att dra in oförtjänt värdestegring till det allmänna. Kommunernas behov av markförvärv torde nu vara markant mindre. Det finns dessutom möjlighet att tillgripa expropriation för att tillgodose behovet av mark. Jag tycker den förändrade situationen på byggmarknaden motiverar en översyn av förköpslagstiftningen i dess helhet. Kommunernas behov av mark är inte längre så stort som tidigare. Samtidigt har deras möjligheter att förköpa mark utvidgats. En samlad översyn bör nu göras för att ge underlag för ställningstaganden om i vilken utsträckning förköpslagen verkligen behövs i nuvarande utformning och i vilken grad den bör förändras. Detta bör enligt min mening göras som ett tillkännagivande från riksdagen. Det innebär ett instämmande i folkpartimotionerna 1985 87:B0258. Fru talman! Den nuvarande tillämpningen av bostadssaneringslagen har visat att det är så gott som omöjligt för enskilda hyresgäster eller hyresgästorganisationer som valt att stå utanför Hyresgästernas riksförbund att göra sig gällande. Hyresgästernas riksförbund har i praktiken fått en monopolställning även i fastigheter där förbundet har få eller inga medlemmar. Lagens regler bör därför ändras så att de enskilda hyresgästerna eller en majoritet av dem i varje fastighet kan göra sitt inflytande gällande enligt lagen. Jag vill nu helt kort kommentera bostadsanvisningslagen. Det bör vara möjligt att påverka fördelningen av hyreslägenheter genom avtal med fastighetsägarna. Vi anser därför att bostadsanvisningslagen bör avskaffas. Fru talman! Bostadsförmedlingarna borde kunna spela en aktiv roll för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och göra den effektivare. För att få resurser för att t.ex. jobba aktivt med byten bör bostadsförmedlingarna ha möjlighet att ta ut avgifter för sin verksamhet. Tillsammans med moderaterna har folkpartiet avgivit en gemensam reservation som kräver detta. Folkpartiet ser det inte som något olämpligt att bostadsförmedlingarna delvis skall kunna finansiera sin verksamhet med avgifter från de bostadssökande — på en skälig nivå. En sådan ordning är tvärtom naturlig. Riksdagen bör därför, med bifall till motionen Bo258, uttala att bostadsförsörjningslagen bör omarbetas på denna punkt. Fru talman! Jag kommer nu in på hyresbetalning för förhandlingsersättning och ersättning för boinflytande och fritidsverksamhet. Folkpartiet kan inte finna det rimligt att även de hyresgäster som inte är medlemmar i en förhandlande hyresgästorganisation alltid skall vara tvungna att över hyran betala inte bara förhandlingsersättning utan även helt andra ersättningar till den organisation som de ändå valt att stå utanför. Det nuvarande regelsystemet bör ses över, så att en mer rimlig ordning kan åstadkommas. Här vill jag instämma i folkpartimotionerna i den delen, vilket innebär att en sådan översyn kommer till stånd, och yrka bifall till reservation 24. Fru talman! Härefter vill jag kommentera bruksvärdessystemet. Bristerna i bruksvärdessystemet har blivit alltmer uppenbara. Utvecklingen har gått i hyresreglerande riktning, trots att avsikten är att nå en friare hyresmarknad. Det har t.ex. träffats flera centrala överenskommelser mellan SABO och Hyresgästernas riksförbund om storleken på hyreshöjningarna. De allmännyttiga bostadsföretagen har inte heller lyckats hålla full kostnadstäckning. Bristen på självkostnadstäckning har medfört att fastighetsunderhållet ofta eftersatts, vilket — som vi tidigare i dag har diskuterat — har lett till ytterligare subventioner. Det är också uppenbart att hyressättningen i många fall inte motsvarar hyresgästernas värderingar. Sådana faktorer som bostadens läge påverkar hyresnivån endast marginellt. Detta har lett till en omfattande svart marknad för bl.a. attraktiva hyreslägenheter. Det är önskvärt att de boendes önskemål bättre tillgodoses. Det är viktigt att påpeka att det nuvarande bruksvärdessystemet medger att den s.k. lägesfaktorn ges ökad vikt. Denna möjlighet bör utnyttjas i en helt annan utsträckning än som i dag är fallet. För att ytterligare understryka detta bör hyreslagen ses över, så att detta framgår tydligt. Fru talman! Så några ord om kabel-TV. Det avgörande är enligt folkpartiets uppfattning att förhandlingssystemet bör kunna omfatta även kabel-TV-frågor och att parterna bör ges möjlighet att vidare utveckla gemensamma ståndpunkter. Folkpartiet ser följdriktigt att förhandlingarna skall kunna gälla även en för fritiden så viktig fråga som frågan om installation och drift av kabel-TV. De mellan SABO och Hyresgästernas riksförbund gällande riktlinjerna på området anser vi i folkpartiet innefatta en rimlig avvägning mellan kollektivt och individuellt ansvar för betalning av kostnaderna. Men vi i folkpartiet anser också att andra lösningar bör kunna prövas av förhandlingsparterna. Sedan kan enskilda hyresgäster ha en rimlig möjlighet att få sina intressen tillgodosedda genom prövning i hyresnämnd och bostadsdomstol när det gäller frågor om hyrans storlek och övriga hyresvillkor. Något ingripande med en ny lagstiftning på området anser vi således inte vara påkallat. Sedan något om förhandlingsrätten enligt hyresförhandlingslagen. Enskilda hyresgäster eller hyresgästorganisationer som valt att stå utanför Hyresgästernas riksförbund har inte tillräckliga möjligheter att göra sig gällande enligt hyresförhandlingslagen. Lagens regler bör därför ändras, så att de enskilda hyresgästerna eller en majoritet av dem i varje fastighet får möjlighet till inflytande. Fru talman! Med de här angivna motiveringarna yrkar jag bifall till samtliga reservationer i bostadsutskottets betänkande 14 som folkpartiet står bakom.
Fru talman! I början när fastighetsregistret lades om till data var det svårt att få med långa ortsnamn. Nu har datatekniken kommit längre och dessa problem finns inte numera. Men fortfarande utarmas våra register genom att man utesluter ortsnamn. Vi i centern anser att en kampanj bör genomföras för att ortsnamn skall införas i samtliga offentliga register —t.ex. folkbokföringsregistren och telefonkatalogen — i enlighet med motion B0424 av Bengt Kindbom m.fl. I olika sammanhang tar utskottet upp frågan om de enskilda hyresgästernas förhållande till Hyresgästföreningens riksorganisation. Viicentern anser att det är väsentligt att hyresgästerna själva får bestämma om de önskar riksorganisationens tjänster eller ej. När en fastighet skall repareras eller byggas om, är det enligt vår mening de hyresgäster som bor i fastigheten som skall ha hyresgästinflytande. Det är ju de som direkt berörs av ombyggnaden. Bostadssaneringslagen bör ändras därefter. Detsamma gäller rätten att förhandla enligt hyresförhandlingslagen. Kabel-TV är något som televerket och andra intressenter har beslutat skall vara vår framtid. Vi i centern anser att det är väsentligt att man har rätt att avstå från denna nya fritidsbelastning, om man så önskar. Vi vänder oss mot utskottets defaitistiska inställning, vilken framgår av utskottets skrivning på s. 25: ”Kabel-TV är en nyhet och har därför ännu inte vunnit allmän anslutning, men i takt med att kabel-TV blir vanligare kommer säkert också en växande förståelse att spridas för att kostnaderna bör räknas som en kostnad för boendet på samma sätt som t.ex. kostnaden för en centralantenn.” Det finns i stället en växande opinion mot kabel-TV. Många anser inte att det är lämpligt att våra barn dygnet runt matas med TV-program, som oftast är dåliga. Det är närmast i uppgivenhetens tecken man så småningom anpassar sig till vad som helst som blir tillräckligt vanligt — även om det är onödigt och skadligt. Via kabel-TV får vi in TV-reklam. De stora företagens chans att ytterligare slå ut de små ökar genom reklam-TV. För mycket TV-tittande är skadligt för barns utveckling och försvårar direkta kontakter mellan människor. Dygnets timmar är ju faktiskt begränsade. Rätten att avstå från kabel-TV borde vara självklar. Till sist, herr talman, anser centern att lagen om kooperativ hyresrätt bör permanentas. Denna form ger de boende totalt inflytande över sitt hem, utan att ge dem rätten att tjäna pengar genom att sälja våningen.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

Herr talman! Jag skall kommentera några av de motioner och reservationer som vpk har i anslutning till detta betänkande. Jag skall börja med att ta upp ett par saker av speciell storstadskaraktär, som är av ganska stor betydelse för de människor som berörs av dem. Det gäller t.ex. frågan om de s.k. övernattningsbostäderna. Framför allt i storstadsområdenas centrala delar finns ett stort antal övernattningsbostäder, som inte permanent används som bostad. Detta är ett problem. Det uppfattas naturligtvis också som ett stort problem av alla de människor — framför allt ungdomar — som står utan bostad, men samtidigt kan jag konstatera att det finns en mängd sådana bostäder som i regel hyrs av företag eller enskilda personer och används i mycket liten utsträckning. Det uppfattas naturligtvis som orättvist och oriktigt att man i ett läge när hundratusentals människor i Storstockholmsområdet står utan egen bostad, skall kunna blockera bostäder på detta sätt — trots att man vet att ingen regelmässigt bor där och att ingen är mantalsskriven på den adressen. Vi har tagit upp denna fråga och velat aktualisera den i detta sammanhang. Vi föreslår att man skall skärpa hyreslagstiftningen för att komma åt det orättvisa resursslöseri som det stigande antalet övernattningsbostäder i storstäderna representerar, med tanke på den bostadsbrist som råder. En annan fråga som indirekt har anknytning till detta gäller andrahandshyresgästernas ställning och deras möjlighet att överta ett hyreskontrakt. Vi har redan tidigare haft denna fråga uppe från vpk:s sida. Vi hänvisade då till vad hyresrättsutredningen på sin tid sade i sitt betänkande. Utredningen föreslog att andrahandshyresgäster skall ha rätt att överta hyresavtalet under vissa givna förutsättningar, dvs. de skall ha bott där mer än tre år och de skall ha uppträtt och skött sig på ett sätt som man kan kräva av en hyresgäst.

Vpk vill alltså att det skall ske en ändring av de nuvarande bestämmelserna. Vi har konkret föreslagit att riksdagen skall anta det lagförslag som vi har fogat till reservation 28 på s. 46i betänkandet. På detta sätt skulle man lösa denna fråga. Jag vill därefter kommentera den reservation som tar upp en mer effektiv bostadsförmedling. Det har diskuterats mycket hur ineffektiv den nuvarande bostadsanvisningslagen är. De allra flesta är överens om att den inte är bra och att den inte fungerar tillfredsställande. Vpk har — jag vet inte för vilken gång i ordningen — upprepat sina krav när det gäller bostadsanvisningslagen. Redan då lagen infördes hade vi andra förslag till lagtext på en rad punkter som skulle ha inneburit en effektivare bostadsanvisningslag. Vi har utvecklat detta i motioner och i någon mån även i reservation 19. Denna fråga är oerhört viktig, eftersom den inte enbart handlar om att man skall se till att det finns bostäder och att det byggs tillräckligt många bostäder. Hur viktigt det än är så handlar denna fråga inte heller bara om att dessa bostäder kan upplåtas till ett pris som gör det möjligt för vanliga löntagare att efterfråga och betala vad det kostar att bo, utan det handlar väldigt mycket om de villkor som gäller för att förmedla dessa lägenheter. Som bekant har vpk sedan gammalt hävdat, och hävdar fortfarande, uppfattningen att i princip alla nyproducerade och lediga lägenheter skall anmälas till bostadsförmedlingen och anvisas till de bostadsbehövande via bostadsförmedling. Man skulle komma ett steg på vägen om de andra partierna anslöt sig till vad vi föreslår i reservation 19. Jag vill även kommentera reservation 24 som behandlar hyresgästers rätt att slippa anslutning till kabel-TV-nät. Centern och vpk står bakom denna reservation som anknyter till väckta motioner. Vpk:s motion och centerns motion väcktes redan under 1985/86. Dessa motioner har således legat ganska länge. Vi tycker att kabel-TV-utbyggnaden skall behandlas inom ramen för förhandlingssystemet som en väsentlig boinflytandefråga. En rimlig ordning är då att alla hyresgäster som får tillgång till kabel-TV skall svara för kostnaderna för installation och drift endast i fråga om ett visst basutbud, som omfattar Sveriges Radios och TV:s ordinarie sändningar samt lokala sändningar. Så är ju ordningen i dag när motsvarande utbud distribueras genom centralantennäten. När det gäller kostnader för distribution av radiooch TV-sändningar utöver ett sådant basutbud bör inga förhandlingsöverenskommelser träffas som binder de hyresgäster som inte vill utnyttja dessa extra tjänster. Enbart de som väljer att abonnera på det extra utbudet bör alltså betala för detta. Den som inte vill abonnera bör både slippa kostnaderna och ha möjlighet att få signaler bortfiltrerade. Vi har utvecklat detta resonemang ytterligare både i motioner och i reservation nr 24, som finns bifogad till betänkandet. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där vpk finns med som undertecknare. Låt mig till sist kommentera ett par frågor som tagits upp tidigare i debatten. Jag vill då börja med det som Knut Billing sade när han tog upp det gamla temat om valfrihet. Enligt hans mening är valfrihet liktydigt med ägande — det är alltså fråga om två synonyma ting. Som jag kanske har sagt flera gånger förut ger ägandet i sig inte något större inflytande. Man garanterar inte något större inflytande genom att gå över till olika slag av ägandeformer. Däremot skapar ägandet en större åtskillnad och en ökad segregation i boendet. Jag och den övriga utskottsmajorieten är säkerligen inte emot ett ökat inflytande. Vi är inte emot ett ökat inflytande på något område då det gäller boendet — det tror jag att alla är medvetna om.

I diskussionen om valfrihet och ägande har man i flera omgångar tagit upp frågan om att en lägenhetsinnehavare skall kunna inteckna sin lägenhet och på det sättet ha denna som en kapitalplacering, dvs. någonting som man kan belåna och som man kan göra pengar på. Det här resonemanget finns hela tiden med, om inte klart utsagt så åtminstone underförstått — i varje fall från moderat håll — när de här frågorna har aktualiserats. Så till de frågor som rör lägesfaktorn och bruksvärdesbestämmelserna, som både Knut Billing och Erling Bager har varit inne på. Knut Billing åberopar på nytt — jag tror jag har hört honom göra det även tidigare — Lars Anderstig i Hyresgästernas riksförbund som en garant för att det skulle vara bra att ta större hänsyn till lägesfaktorn.

Det vill man från borgerligt håll inte vara med om, utan man villi praktiken se till att fastighetsägarna kan öka sina vinster på grund av att lägenheterna är centralt belägna. Jag måste då ställa frågan: Vad eller vem har åstadkommit de värden som ligger i dens.k. lägesfaktorn? Ja, inte är det de privata fastighetsägarna, utan det är skattebetalarna i resp. kommun, och det är samhällsinsatser som har gjort att de har fått detta mera attraktiva läge, närheten till kommunikationer, teater, affärsservice, social service och annat. De borgerliga anser alltså att fastighetsägarna skulle få tillgodogöra sig detta. Jag upprepar: Om lägesfaktorn skall tillmätas större betydelse, ställer ni då upp för att pengarna får slussas över och användas till att förbättra förhållandena och hålla nere boendekostnaderna i ytterområdena? I så fall är ni välkomna tillbaka, och då tror jag att ni kommer att få förståelse för en sådan diskussion och kanske når vissa resultat. Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Tore Claeson har haft en hård dag med många inlägg, och det är kanske därför förståeligt att han inte lyssnade på vad jag sade — det kan han inte ha gjort, mot bakgrund av vad han yttrade. Valfrihet för Billing är ägande, säger Tore Claeson. Det har jag inte alls sagt. Jag sade att jag ville öppna bostadsmarknaden så att de som bor i flerfamiljshus skall kunna bo med äganderätt, med bostadsrätt eller med hyresrätt, precis som de kan som vill bo i småhus. Därmed öppnas alla möjligheter, och konsumenternas värderingar får slå igenom, Tore Claeson. Vad Tore Claeson säger är att ägande och denna valfrihet inte får förekomma. Han sade också att mer ägande leder till mer segregation. Det skulle vara mycket intressant om Tore Claeson kunde närmare utveckla den tesen. Tore Claeson kommenterade att jag tog Anderstig som exempel på det faktum att fler och fler inser att lägesfaktorn måste få ökad tyngd. Ja, det är ganska intressant att kunna konstatera att Hyresgästernas riksförbunds ordförande har ändrat inställning och nu inser att man inte kommer ifrån problemen, utan att de problem som finns i dag leder till svarta priser och — naturligtvis — en mycket stark önskan om övergång till bostadsrätter. Jag förstår honom. Jag sade också, Tore Claeson, att ett sådant system, med en lägesfaktor som får en annan tyngd, leder både till hyreshöjningar i viss utsträckning och till hyressänkningar. Med ett sådant system kommer det inte att vara möjligt att ta väsentligt mycket mer betalt för en nyare, ocentralt belägen lägenhet än för en litet äldre, centralt belägen. Ett sådant system kommer alltså att kunna vara till nytta för många hyresgäster. Jag vill dessutom slutligen säga till Tore Claeson att fastighetsägarna faktiskt får vara med om att betala för de ökningar av fastighetsvärdena som uppstår på grund av stark efterfrågan, nämligen i form av fastighetsskatter på taxeringsvärdena. starkt har pläderat för ökade pålagor på just de privata fastighetsägarna, vara medveten om.
Herr talman! Jag skall börja med att ta upp det sist anförda. Tore Claeson har inte alls mycket starkt pläderat för ökade pålagor på de privata fastighetsägarna i form av fastighetsskatt. Vad Tore Claeson har sagt är att vi kan diskutera frågan om en viss ökning av fastighetsskatten under förutsättning att de pengarna används för att hjälpa dem som bäst behöver det och för att bromsa hyrorna och boendekostnaderna i nyproduktionen. Det är en viss skillnad. Det är detta som vi är villiga att diskutera och som jag pläderat och pläderar för. Det hjälper vidare inte, Knut Billing, att tala sig varm för konsumenternas önskemål när en majoritet av konsumenterna inte har möjligheten att köpa den äganderätt, den bostadsrätt osv. som det handlar om. Detta tal bidrar därför till att öka segregationen. Också att låta lägesfaktorn slå igenom för centralt belägna hyreslägenheter och fördyra dessa bidrar till att de mindre bemedlade knuffas ut. De som har låga inkomster får då flytta någon annanstans. Den utveckling som pågår och har pågått i många år exempelvis i Stockholms innerstad, där det snart bara bor s.k. bättre bemedlade, medan allt färre vanliga inkomsttagare och hyresgäster har råd att bo där, kommer då att fortsätta. Denna utveckling har ju, vilket Billing torde vara medveten om, gått allt snabbare, och problemen tilltar med oroväckande fart. Det har också den debatt som vi har fört tidigare i kväll visat.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att den debatt som har förts tidigare i kväll har visat på effekterna av den politik som Tore Claeson nu har beskrivit. Just genom att vi har haft ett så lågt utbud och genom att man inför begränsningar i olika avseenden påverkas prisbildningen. Om man fortsätter på den vägen, Tore Claeson, och ständigt inför begränsningar genom att inte öppna möjligheterna för konsumenternas preferenser att slå igenom och genom att inte tillgodose efterfrågan, får man ständigt ökade priser och ständigt fler svarta affärer.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas vissa fastighetsrättsliga frågor upp. Som kammarens ledamöter säkerligen har märkt har flertalet av motionskraven varit föremål för kammarens behandling vid tidigare tillfällen. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen beträffande förköpsrätten för permanentboende. På många håll och framför allt i våra kustsamhällen har utvecklingen lett till att samhällskärnorna till stora delar närmast ligger öde under en stor del av året, eftersom fastigheterna i dessa har köpts upp av penningstarka sommargäster. De som önskar bo permanent har tvingats till nybyggnad i samhällenas utkanter. För att söka komma till rätta med dessa problem och bidra till att permanentboende i större utsträckning skulle kunna förvärva äldre hus gjorde riksdagen ändringar i berörd lagstiftning 1984. Enligt mångas uppfattning har dessa ändringar inte erhållit önskad effekt utan behöver ses över. Utskottet gör nu bedömningen att förköpsreglerna och de därtill knutna lånemöjligheterna kan behöva utvärderas av regeringen. Om utvärderingen ger vid handen att åtgärder behövs förutsätter utskottet att regeringen återkommer i ärendet. Utskottet föreslår också en översyn av fastighetsbildningslagen för att ge möjlighet till en fastighetsbildning som tillgodoser ökade önskemål om djurhållning på bostadsfastigheter på landsbygden samt klarlägger gränsdragningen mellan deltidsoch fritidsjordbruk och fastighet för bostadsändamål med önskemål om enklare djurhållning. Ett antal reservationer har avgivits till betänkandet. Jag skall här kommentera några. Moderaterna vill att mark tvångsmässigt får tas i bruk enligt expropriationslagen bara när det finns ett klart påvisbart behov. Såvitt jag förstår är det i stort sett den ordning som råder i dag, varför reservationen bör avslås. Moderaterna vill också upphäva förköpslagen. Folkpartiet vill ha en översyn av den. Jag förstår att moderaterna vill ta bort kommunernas rätt till förköp. Den är ett hot mot de fria krafterna. Får man bort kommunerna från förköpsnivån träder andra krafter in som har resurser, och då får man utrymme för den friare bostadsmarknad som moderaterna vill ha. Vi säger nej till detta. Vi vill ha kvar den kommunala förköpsrätten. Kommunernas intressen måste få försteg framför de privata krafterna på området. Bruksvärdesprincipen vill de tre borgerliga partierna förändra. Man vill att bostadens läge i större omfattning skall få slå igenom i hyressättningen. Detta skulle i första hand gynna privata fastighetsägare som har fastigheter i centrala lägen. Detta förslag har moderater och folkpartister tidigare framfört. Centerpartiet har nu tydligen anslutit sig, i enighetens tecken. Det skulle innebära att de som har pengar får råd att bo centralt, medan andra får bo så långt från centrum som deras ekonomi tillåter. Vi får en påtaglig segregation. Utskottet har tidigare avstyrkt liknande förslag och gör det även nu. De borgerliga partierna vill genom olika förslag försämra hyresgästorganisationernas ställning på bostadsmarknaden. Jag tycker att ni skall sluta med ert förringande av hyresgäströrelsen. Den är värd beundran i stället för förtal. Den gör ett bra jobb på den svenska hyresmarknaden och är en utmärkt motpol till de mäktiga ekonomiska intressen som i dag härjar på fastighetsmarknaden. Vpk tar i en reservation upp problemet med övernattningsbostäder. Problemet gäller främst Stockholm. Som huvudstad får Stockholm räkna med denna typ av boende. Alternativet är att flytta ut verksamheter från huvudstaden. Då skulle behovet minska. År 1984 ägnades denna fråga stor uppmärksamhet i riksdagen. Frågan var ute på remiss. Remissvaren var inte positiva till att med lagstiftning lösa problemet. Innan ytterligare åtgärder vidtas bör resultatet av behandlingen av den departementspromemoria avvaktas som nu är ute på remiss. Vpk vill också stärka andrahandshyresgästernas ställning genom att låta den som bott tre år i andra hand få rätt att överta hyreskontraktet. Utskottet avslog 1984 ett liknande förslag med motiveringen att detta kan leda till bl.a. en olaglig handel med hyreskontrakt i andra hand och minskad benägenhet att ställa lägenheter till förfogande. Reservationen avstyrks alltså. Slutligen vill jag ta upp en fråga som berörs i flera motioner, nämligen hyresgästers rätt att slippa anslutning till kabel-TV-nät. Detta är ett område som handlar om såväl programutbud och vådan av ungdomens flitiga tittande på skräpprogram som hyresgästens rätt att ej ansluta sig. Jag tänker bara kommentera det senare. Utskottsmajoriteten anser att hyresgästorganisationen vid installation av kabel-TV har ett rimligt mått av inflytande. Hyrans storlek med hänsyn till kostnader för kabel-TV bestäms enligt bruksvärdesregeln och sätts till samma belopp för jämförbara lägenheter. Hyresgäster kan sedan inte få göra avdrag på hyran för de funktioner som de inte nyttjar. Det skulle bli oerhört krångligt.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

Herr talman! Rune Evensson säger att vi vill försämra för Hyresgästernas riksförbund. Han säger att vi skall sluta med våra förslag. Men de är värda beundran i stället för förtal. Det var grova ord, Rune Evensson. Vi har inte riktat ett ord av kritik mot Hyresgästernas riksförbund som organisation. Vi riktar kritik mot Rune Evensson och socialdemokraterna därför att de menar att lagstiftningen skall vara så utformad att Hyresgästernas riksförbund i praktiken genom sina hyresgästföreningar får monopol på att företräda de enskilda hyresgästerna. Ni erkänner ju i betänkandet — det framgår mycket klart — att lagstiftningen är avsedd att vara neutral. Ni erkänner alltså att den inte är neutral, men avsikten är att den skall vara neutral. Det är vad ni säger. Hur ser då verkligheten ut? Det finns ett par föreningar i Sverige som lyckats få en egen förhandlingsordning och därmed få företräda sig själva. Lagstiftningen är systematiskt uppbyggd på att gynna en organisation. Det är inte förtal att påvisa detta faktum. Det handlar om att ge alla de hyresgäster som bor runt om i Sverige möjligheter att själva bestämma vem som skall företräda dem gentemot fastighetsägaren. Slutligen några ord om detta med förköpsrätten. Ni säger att kommunerna måste ha detta företräde framför de privata intressena — framför många olika intressen: Framför den enskilde medborgare som vill köpa sig ett hus med en ovanligt stor tomt, framför den som vill köpa sig ett fritidshus, osv. Det finns en lång rad möjligheter att utnyttja den kommunala förköpsrätten. Ni får det alltid att framstå som om det skulle finnas någon diffus storfinans som ni vill mota från att utnyttja sin förköpsrätt. Det handlar om att ni anser att politikerna vet bättre vem som skall äga marken än de många olika företagen och enskilda personerna i vårt land.
Herr talman! Jag vill ta upp två saker som kommentar till det som Rune Evensson sade. För det första tycker jag att Rune Evensson tog litet lätt på detta med övernattningslägenheterna mot bakgrund av det faktiska förhållandet i Stockholm. I Stockholms innerstad ligger antalet övernattningslägenheter i storleksordningen mellan 10 000 och 20 000. Man kan inte avfärda detta så lättvindigt som jag tyckte att Rune Evensson gjorde. Av dessa 10 000—20 000 lägenheter utan mantalsskriven boende, s.k. umb-lägenheter, används ungefär hälften troligen inte mer än enstaka gånger per år. Undersökningar har också visat att en stor del av dessa umb-lägenheter hyrs av olika företag, aktiebolag, stiftelser, föreningar osv.

Därför menar vi att det snarast måste genomföras förändringar av lagstiftningen som tillförsäkrar bostadsförmedlingarna tillgång till s.k. övernattningslägenheter. Sedan till det här med kabel-TV. Rune Evensson tycker att de bestämmelser som redan finns räcker till. Vad det handlar om är sådana förhandlingsöverenskommelser som inte tillgodoser önskemål om individuell valfrihet beträffande extrautbudet, det som många absolut inte vill ha och som Birgitta Hambraeus så utmärkt beskrev. Sådana överenskommelser kan, i den mån som kostnader läggs inom ramen för den fastställda hyran, leda till att hyresrätten förverkas för den som inte betalar vad som löper på extrautbetalningen. Här ligger problemet, och det är det man skall försöka att undanröja, tycker jag.

Herr talman! De borgerliga partierna vill i princip att ersättning för boinflytande och fritidsverksamhet inte skall ingå i hyran och att den inte skall uttaxeras av dem som inte är medlemmar i hyresgästorganisationen. Att ta ut denna ersättning som en del av hyran överensstämmer med hyreslagen. SABO och Hyresgästernas riksförbund träffade 1979 en överenskommelse om detta, och den frågan har prövats av bostadsdomstolen. Därför bör förslagen i reservationen avvisas. Sedan måste jag ställa frågan: Tror ni på fullt allvar att hyresgästkollektivet skulle tjäna på om fastighetsägarna fick möjlighet att förhandla direkt med den enskilde hyresgästen? Det framgår väldigt klart vems intressen som ni företräder i den här debatten. När det gäller kabel-TV behandlar vi endast installation och drift. Kostnaden kan inte tas ut på samma sätt som man tar ut kostnader för t.ex. värme och el. 1986 träffade SABO och Hyresgästernas riksförbund en uppgörelse om att fastighetsägare inom hyresramen distribuerar ett basutbud till alla lägenheter. Sedan skall det föras lokal förhandling om basutbud och tillval till detta. Den som vill ha tillval bör få möjlighet till det, och den som vill ha program bortfiltrerade skall också få det utan kostnad, men allt detta får alltså belasta hyreskostnaden för området. Tore Claeson var inne på bostadsanvisningslagen, och han vet förmodligen om att en ny lag är på väg — förslaget är under remissbehandling för närvarande — som syftar till att ge kommunerna en mer effektiv bostadsanvisningsrätt.

Herr talman! När det gäller frågan om hyresbetalning för förhandlingsersättning och ersättning för boinflytande osv. säger Rune Evensson att reglerna överensstämmer med lagen och därför skall reservationen avslås. Men det är ju lagstiftningen vi vill ändra på, Rune Evensson. Om ni motiverar avslag på våra yrkanden med att de strider mot den lagstiftning som finns, kan man ju aldrig förändra några lagar över huvud taget, så det var en konstig motivering. Sedan frågar Rune Evensson: Vem skulle tjäna på om hyresgästerna hade rätt att själva förhandla ? Ja, det avgör ju de enskilda hyresgästerna. Man skulle kunna föra ett analogiskt resonemang till Rune Evenssons och fråga så här: Vem tjänar på kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet? Är det partiet eller de som kollektivansluts?

Herr talman! Först några ord till Rune Evensson om kabel-TV.

Det är detta problem vi vill att man skall titta på. Det handlar alltså om en individuell valfrihet, att kunna välja bort skräpet utan att vara skyldig att betala för det. Rune Evensson talade om att en ny anvisningslag är på remiss. Jag känner till den och har också läst förslaget som är ute på remiss. Det finns ingenting i det som ställer kravet att bostadsförmedlingarna skall få tillgång till övernattningslägenheter. Därför finns det anledning att aktualisera detta och försöka få en lösning.
Herr talman! Till Tore Claeson vill jag säga att när det gäller övernattningsbostäder i Stockholm är det som jag säger, att problemet är störst i Stockholm, och det bör alltså vara Stockholms kommun i första hand som försöker komma till rätta med detta problem. Knut Billing tror inte att hyresgästerna skulle tjäna på den gemensamma förhandlingen. Han tror att de skulle tjäna mera på den enskilda förhandlingsrätten. Jag delar inte Knut Billings uppfattning på den punkten. När det gäller kabel-TV, som Tore Claeson var inne på, är det alltså tekniskt möjligt att filtrera bort de kanaler man inte vill se på, men man måste ändå betala verksamheten enligt bruksvärdesprincipen. Till sist när det gäller bostadsanvisninglagen: Tore Claeson säger att han läst den. Jag tycker vi skall vänta tills vi allihop läst den och får den i utskottet för behandling.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en motion från allmänna motionstiden i fjol, Bo303 av Ulla Pettersson och mig. Den har alltså legat en tid. När riksdagen 1974 fattade beslut om fastighetsdatareformen var avsikten förmodligen att förenkla och rationalisera verksamheten med inskrivningsförfarande och registrering av alla fastigheter i riket. Redan från början framfördes kritik bl.a. från dem som företräder kulturhistoriska synpunkter när det gäller att ortsnamn och socknar inte längre skulle vara registreringsområden. Om detta program fullföljs kommer det att innebära att endast en fastighet i ett område kan registreras med ett visst gårdsnamn. För Gotlands del är reformen kanske mer orimlig än någon annanstans i Sverige. Det finns ett kompakt motstånd från hembygdsrörelsen, bildningsorganisationerna och kulturbärare i övrigt. Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands kommun har tidigare hos regeringen agerat kraftigt och uttryckt stor oro för det resultat som blir följden om reformen genomförs på Gotland utan hänsynstagande till de särskilda omständigheter som vi pekat på i motionen. Gotland är ett län och en kommun med 92 socknar och församlingar, där ca 50 26 av gårdsnamnen förekommer i mer än en socken och där det alltså kommer att bli uppenbara svårigheter att lokalisera gården utan tillägg av sockennamnet. Det tidigare framförda skälet, att datatekniken inte tillät både gårdsoch sockennamnet, kan rimligen inte gälla i dag. Vid tidigare behandling i riksdagen av motioner från oss gotländska riksdagsledamöter i denna fråga har utskottet gjort välvilliga uttalanden och förutsatt att lantmäteriverket kommer att överväga en annorlunda utformning av systemet för Gotlands del. Något sådant förslag har hittills inte redovisats. Därför kan vi inte vara nöjda med den skrivning som utskottet har gjort i betänkandet, nämligen att det ännu är god tid att överväga en särlösning av beteckningsreformen för Gotland. Vi har i motionen hemställt om en justering av riktlinjerna, och jag yrkar härmed bifall till motion 1985/86:B0303.
Herr talman! Det ADB-förda fastighetsregistrets utbyggnad pågår. När Gotland skall behandlas är inte fastlagt. Gotland finns inte med i den planering som sträcker sig fram till år 1992. Det finns gott om tid, som Gunhild Bolander påpekade, att överväga den särlösning för Gotland som utskottet tidigare välvilligt uttalat sig för.

Herr talman! Jag har i dag på riksdagsbiblioteket lånat en bok som jag tycker på ett väldigt fint sätt belyser litet av de problem som vi diskuterat under senare år då det gäller den fråga som vi behandlar i detta betänkande. Det är Ivar Lo-Johanssons bok Ålderdoms-Sverige från 1952. Ivar Lo Johansson satte våren 1949 i gång en debatt som lät mycket tala om sig. Sällan har en social diskussion förts på en så bred bas. Det gällde Ålderdomssverige, ett stort nationellt problem som under de närmaste decennierna, med ett stort åldringsövertal, kom att leda till en för landet kritisk situation. Ivar Lo-Johansson anlade dokumentariskt grundade men också personliga synpunkter på åldringsvården. Han väckte därmed nationens samvete. Det förhärskande anstaltstänkandet utdömdes, och särskilt angreps ålderdomshemssystemet. Ivar Lo-Johansson förordade i stället öppen åldringsvård, men framför allt en ny psykologisk grundinställning till de gamla och en revision av förhållandet mellan generationer. Jag skall bara anföra något citat ur Ålderdoms-Sverige av Ivar Lo Johansson från 1952.

Ålderdomshemmen skulle bort. De skulle ersättas av öppna vårdoch omsorgsformer i de miljöer de gamla kom ifrån. Pensionärslägenheter med modern standard började byggas. Vi fick vad som i dag kallas hemtjänst. Dessutom fick hela den vanliga bostadssektorn ett rejält uppsving. I Sverige började det byggas moderna lägenheter och småhus, vilket medförde att fler kunde klara sig själva i sina lägenheter. Detta är den tekniska delen av frågan. Beträffande den mänskliga sidan av frågan gick det sämre. Urbaniseringen medförde att familjer, släkter och grannar splittrades i skilda landsändar. Bygder och regioner utarmades, och de gamla och arbetslösa blev ofta ensamma kvar. Vad vi i dag kallar det sociala nätverket bröts, och det har haft förödande sociala konsekvenser inte bara för de gamla utan också för alla andra. Vi människor behöver mänskliga och sociala relationer och kontakter för att överleva, inte bara teknik. Herr talman! Jag har velat ta fram detta som litet grand av en bakgrund, även om jag är väl medveten om och gärna vill medverka till att vi nu diskuterar vad vi egentligen har att diskutera, nämligen frågan om bostadslån för ombyggnad av ålderdomshem. Jag har till det aktuella betänkandet skrivit en reservation som är mycket omfattande. Jag tror t.o.m. att den är något längre än själva utskottstexten. Den har blivit det därför att jag i mångt och mycket delar utskottets uppfattningar, och de återfinns också i reservationen. Men jag har på några punkter velat göra en del markeringar som jag tyckte var viktiga att göra. Vad som är bra med förslaget är att handikappanpassningen har lyfts fram, genom att man skrivit in att de lägenheter som tillkommer skall kunna användas av en rullstolsbunden. Bostadsutskottet vill att ombyggnaderna skall landa på rum, kokvrå, entré och dusch samt att allt skall vara handikappanpassat. Det tycker jag är bra. Men det innebär att dagens ålderdomshem i stor utsträckning måste byggas om, och en sådan ombyggning klaras inte inom befintliga väggar. Två befintliga rumsenheter och ibland också tre måste slås ihop, för att man skall kunna uppnå den standard som bostadsutskottet har beskrivit. En sådan ombyggnad blir inte billigare än en mer genomgripande ombyggnad. Det kostar mer per kvadratmeter med en mindre ombyggnad än en större, och det är som bekant hygienutrymmena som verkligen kostar att bygga. Att lägga till några kvadratmeter extra på exempelvis ett kök innebär en obetydlig kostnad i det sammanhanget. Bostadsutskottets förslag innebär att många platser försvinner på de nuvarande ålderdomshemmen genom dessa ombyggnader. Hur skall de ersättas? Bostadsutskottets förslag innebär en stor investering för en lösning som leder till en återgång till gamla sorters spisrum, om jag får använda det uttrycket. Då måste man fråga sig: Vilka skall bo i de spisrummen? Är det pensionerade riksdagsledamöter, unga handikappade eller de pensionärer som har slitit och släpat hela sitt liv men trots det har låg pension och ATP? Det blir ju så att de handikappade och gamla som vi har i samhället kan efterfråga bostad och service beroende på vilken privatekonomi som de har. Den ekonomiska politik som regeringen driver bäddar för privata lösningar inom hela den gemensamma sektorn men framför allt inom vård och omsorg. Jag har velat ta fram de här frågorna och peka litet grand på dem. Jag känner i och för sig ett behov av att säga väldigt mycket kring detta, mot bakgrund av den oro som jag känner. Att man nu har minskat minimikraven för erhållande av bostadslån för ombyggnad av ålderdomshem kan öppna vägen för att man går vidare då det gäller handikappanpassning av lägenheter och över huvud taget vara en inkörsport till att vi slår in på en väg som leder till en sämre bostadsstandard. Det vore mycket olyckligt om så skulle vara fallet. Vpk:s bestämda mening är att frågan om vård och omsorg om de gamla och handikappade människorna löses bäst genom integration i samhället. Integration kan ha olika utseende. För en del, t.ex. unga handikappade människor, är det tillräckligt med en rymlig och väl fungerande lägenhet. För andra är det bäst med någon form av gruppboende, t.ex. kollektivvillor eller några lägenheter runt gemensamma lokaler med personal m.m. Det finns oändliga möjligheter till utveckling om viljan finns. Från vpk:s sida hävdar vi mycket bestämt, och kommer att fortsätta att hävda, att institutioner inte är den lämpliga lösningen när det gäller levnadsmiljö både för de gamla och för de handikappade. Mot denna bakgrund har jag sökt formulera i yttrandet vad jag tycker är viktigt att understryka utöver det som bostadsutskottet har fört fram. Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Vi skall nu diskutera statliga lån för ombyggnad av ålderdomshem. Debatten om ålderdomshem har varit intensiv vissa perioder, även i den allmänna diskussionen. Det har därvid inte saknats övertoner, och de tycks inte saknas i kväll heller. Mycket av det Tore Claeson sade tycker jag bar den prägeln. För oss som slår vakt om ålderdomshemmen gäller det inte att föra tillbaka frågan om ålderdomshem till 40-talet, 50-talet, 1800-talet eller början av 1900-talet, som det fanns en antydan om i Tore Claesons anförande. Det gäller att slå vakt om en bra och ändamålsenlig vårdform och att vidareutveckla men inte avveckla den. Tore Claeson antyder att många platser kommer att försvinna med den ordning som majoriteten i bostadsutskottet har tänkt sig. Det kommer säkert inte att bli så. Vi kommer säkert att ha kvar många ålderdomshem. Med Tore Claesons förslag är risken att alla ålderdomshem kommer att försvinna, och det är naturligtvis ännu allvarligare. Centern har alltid sett ålderdomshem som en viktig boendeform för äldre, en boendeform som bör finnas kvar och som bör förbättras. Om riksdagen fattar beslut enligt bostadsutskottets betänkande nr 15 är ålderdomshemmen räddade. Det är glädjande. Betänkandet innebär att statliga lån skall utgå till kommunerna för ombyggnad av ålderdomshem. Det är också glädjande att förslaget samlat en så bred majoritet. Endast vpk tycks vända ålderdomshemmen ryggen. När vi från centern i en kommittémotion som första och enda parti väckte frågan om att ålderdomshemmen skulle bevaras och att statliga lån borde utgå till ombyggnad av hemmen, hade vi ingen aning om att denna fråga skulle bli så kontroversiell. Vissa partier som då var tveksamma har senare angett detta att slå vakt om ålderdomshemmen som en hjärtefråga. Det är bra. Det stödet tackar vi från centern för. När vi tog upp den här frågan fanns det tydligen inte bara ett politiskt motstånd. Även hos bostadsstyrelsen och andra myndigheter fanns det ett motstånd, och därför utfärdades tillämpningsföreskrifter som inte var ägnade att gagna ålderdomshemmen. Vad vi skall fatta beslut om nu är en förändring och en bättre anpassning till vad vi i centern redan 1985 menade borde gälla. Det har varit en lång och knagglig väg fram till målet, men nu är vi där. Det är bra. Det förslag som vi nu skall fatta beslut om bygger i allt väsentligt på vad socialutskottet enigt har uttalat i sitt yttrande till bostadsutskottet. Det är därför förvånande att vpk nu har mält ut sig. Vad som har diskuterats under ärendets beredning är vilka standardkrav som skall gälla och graden av detaljerade regler. Vill man ålderdomshemmen illa skall man naturligtvis sätta upp höga krav med mycket detaljerade regler. Då försvårar man lätt en praktisk och väl avpassad upprustning. Vi i centern har fullt förtroende för kommunalpolitikerna i detta sammanhang. Vi tror inte att de lokala kommunala politikerna av ekonomiska skäl eller på grund av någon form av illvilja avstår från att bygga om och upprusta ålderdomshemmen, så att de blir trivsamma för våra åldringar. Men vad vi är rädda för är risken för att dessa regler blir så pass detaljerade att praktiska och vettiga lösningar förhindras när det gäller ombyggnader. Förslaget i bostadsutskottets betänkande rymmer möjligheter till stor flexibilitet och lokala variationer. Det är bra. Det är därför viktigt att framhålla att riktlinjerna från bostadsstyrelsen också följer den anda som nu finns i riksdagens beslut enligt bostadsutskottets skrivning. För att vara på den säkra sidan har vi begärt att få ärendet tillbaka till riksdagen från regeringen före verkställigheten, när föreskrifterna är utformade. Därmed finns det tryck på myndigheterna att verkligen följa riksdagsbeslutets anda och mening härvidlag. I förslaget anges vidare att en specialförfattning skall tas fram som är skild från bostadslånegivningen i övrigt. I och med det gör bostadsutskottet en viktig markering till ålderdomshemmens fördel. Därmed kunde Tore Claeson vara helt lugnad. Med en sådan gardering kommer ju inte synen på ombyggnaden av ålderdomshemmen att på något sätt kunna leda till en försämring av bostadsstandarden, om någon möjligen befarar det. Jag har svårt att se att någon har den avsikten. Jag hoppas att vi med detta beslut skall ta ett klart steg framåt för att bevara och förbättra tryggheten för de äldre och deras boende. Jag finner det inte meningsfullt att närmare gå in i en diskussion med Tore Claeson och vpk med anledning av den reservation som fogats till betänkandet och med anledning av vad Tore Claeson har sagt i sitt anförande här. Det speglar i själva verket den splittring och osäkerhet som finns inom vpk i denna fråga. Enigheten i socialutskottet när det gäller vpk:s reservation i bostadsutskottet är bevis nog. Texten i reservationen är ett annat exempel.

Tore Claeson, antingen ligger förändringarna i linje med socialutskottets syn, eller också inte. Det kan inte vara både — och. Jag konstaterar att Tore Claesons vpk. Han vill inte ha några ålderdomshem kvar, och det respekterar jag. Bostadsutskottets betänkande innebär ett klart steg framåt för att bevara ålderdomshemmen. Vad som nu återstår är att också socialdemokraterna erkänner denna form av boende, för vilken även driftbidrag skall kunna utgå. Det finns nu inte någon anledning att i detta avseende längre diskriminera ålderdomshemmen. Jag ser därför dagens beslut som en viktig förutsättning för att få en ändring till stånd även vad gäller driftbidragen. Herr talman! I väntan på en positiv förändring för ålderdomshemmens bästa även i denna del yrkar jag bifall till bostadsutskottets hemställan i betänkandet 15.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker det är utomordentligt trist att höra Agne Hansson kommentera och försöka angripa det som jag har sagt. Det är en klar skillnad mot det sätt bostadsutskottets tidigare ordförande använde i sådana här debatter. Jag hade hoppats att jag skulle slippa invektiv av den sorten: endast vpk vänder ålderdomshemmen ryggen, vill man ålderdomshemmen illa så skall man ställa upp högre krav, som Tore Claeson gör, osv. Vad är det för slags debatt? Ingen i den här kammaren — och inte i övrigt heller — borde behöva hysa något tvivel om att vänsterpartiet kommunisterna vill slå vakt om de mest utsatta människorna i samhället, de gamla, de handikappade osv. Och de som bor på ålderdomshem utgör i det sammanhanget inget undantag. Låt oss hyfsa debatten litet grand, Agne Hansson! Var inte så nitisk och så benägen att absolut försöka komma åt enskilda personer eller partier, utan försök se litet mera till sak och till det som vi diskuterar! Vad finns det i den reservation som jag har skrivit som leder Agne Hansson till slutsatsen att reservationen innebär eller att jag vill att ålderdomshemmen skall försvinna? Svara på det, Agne Hansson! Läs innantill! Om vi säger att det inte finns några sociala, vårdmässiga, klassmässiga eller andra acceptabla skäl för så långt gående förändringar av gällande låneregler som socialutskottets yttrande skulle innebära, kritiserar vi i sak det förhållandet att man kryper ned ifrån tidigare minimistandard. Man tar ett steg ifrån ett rum och kök eller ett och ett halvt rum med kokvrå till bara kokskåp i fråga om utrustning. Detta är ett konkret uttryck för vad jag lägger in i den meningen. Det är inte så, att Tore Claesons falang har vunnit. Vad vi vill slå vakt om är ett människovärdigt boende. Även gamla människor skall ha rätt till en egen bostad. De skall således kunna stänga dörren om sig, ha en egen entré, kunna ta emot anhöriga osv. Det är vad det hela handlar om. Men med de miniminormer som nu uppställs är det omöjligt att få en bostad som är beskaffad på det sättet och som dessutom är handikappanpassad. För att kunna åstadkomma någonting sådant måste man vara något generösare.

Herr talman! Jag är inte ute efter vare sig någon enskild person eller något enskilt parti, utan jag har bara försökt att se hur den här frågan har utvecklats samt vilka ställningstaganden de olika partierna har gjort och vilka motiven för dessa har varit. Om vpk verkligen slår vakt om ålderdomshemmen, varför har man då skilt ut sig från utskottsmajoriteten och skrivit en reservation? Jag kan inte se reservationen som någonting annat än ett uttryck för att man nu vill fastställa betydligt högre krav på ombyggnadsstandarden när det gäller ålderdomshemmen. Kraven är alltså betydligt högre än vad socialutskottet — inkl. vpk-ledamoten — var överens om. Skulle man höja kraven, vilka jag inte behöver beskriva närmare — det gäller t.ex. ytan som i dag skall vara 35 m? och kraven på att sådana här bostäder lätt skall kunna omvandlas till vanliga bostäder — ja, då kommer det att bli kritik, precis som det i dag riktas kritik mot gällande regler. Då kommer det nämligen att heta att inga kommuner kan bygga om ålderdomshemmen och bevara dem, utan de kommer att försvinna. Det är vad jag menar när jag säger att man inte slår vakt om ålderdomshemmen, om man ställer för höga krav. Det är ju också vad debatten i utskottet hela tiden har handlat om. Det dröjde ju mellan två och fyra veckor innan vi lyckades komma fram till den aktuella lösningen, som jag ser som någonting väsentligt när det gäller att bevara ålderdomshemmen. Jag hävdar fortfarande att vpk inte har samma samlade syn som vi har i detta sammanhang. Det — och ingenting annat — är vad jag har försökt att säga, Tore Claeson!
Herr talman! Jo, Agne Hansson, vpk ställer visst upp på detta. Det är bara det att vi har en annan uppfattning än utskottets majoritet om vilka minimikrav som skall gälla för att statliga subventioner och ombyggnadslån skall kunna beviljas. Vi ställer andra, och något mera långtgående, krav på hur en bostad för gamla människor skall se ut. Vi vill inte att de skall behöva bo i sämre utrustade bostäder än andra människor får göra. Vi skall inte blanda ihop detta med den fråga som handlar om att på ett bra sätt ta hand om människor som behöver vård av olika slag. Den saken kan ordnas på olika sätt och i olika former, och vi skall också se till att så sker. Men vad jag talade om och vad jag också har pläderat för är att man inte skall ligga så lågt när det gäller minimistandarden på vad man har mage att kalla för en fullvärdig bostad — för om man utgår från normerna, är det icke fråga om någonting sådant. Under senare år har ombyggnadslån beviljats för tusentals rum. Dessa har byggts om och uppfyller en sådan standard. Det har inte funnits något hinder mot att göra så. Jag tycker att hela den här debatten har gått litet snett. Det grundläggande borde vara att också gamla människor skall ha rätt till en bra bostad. Självfallet skall man på bästa möjliga sätt ordna för dem som inte klarar sig själva och som behöver vård och omsorg. Frågan gäller om vi verkligen skall lägga ner pengar på att bygga om rum och göra anspråk på att kalla dem fullgoda bostäder, när vi inte utrustar lägenheterna med mer än kokskåp. Jag tycker inte att det är någon bra lösning. Agne Hansson återkom till detta och till vad vpk tycker och tänker. Jag vill än en gång säga till Agne Hansson: Peka konkret på vad jag har skrivit i reservationen som inte går att klara med litet god vilja och som inte skulle innebära att det skulle bli bättre och lättare att sköta omvårdnaden av våra gamla på ålderdomshemmen? I ett tidigare skede fanns det i bostadsutskottet en majoritet för en skrivning där man inte gick så långt i fråga om att sänka minimikraven. Under överläggningar mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna gjordes sänkningar av minimikraven i två steg, så att man hamnade på ungefär samma nivå som socialutskottet har gjort. Jag beklagar att det blev på det sättet. Jag hoppas att det inte innebär att detta på något sätt skulle bli prejudicerande för de ombyggnadsåtgärder som vidtas för gamla människor, för handikappade eller för Bostadssverige i övrigt. Det vore tragiskt om så skulle bli fallet.
Herr talman! Vad är det som gör att det inte skulle gå att förändra ålderdomshemmen enligt de regler som Tore Claeson föreslår i sin reservation? Peka på några sådana konkreta åtgärder, säger Tore Claeson. Det är ju det jag har försökt göra. Tore Claeson går i sin reservation längre än bostadsutskottet och bostadsstyrelsens anvisningar gör när det gäller standarden på ålderdomshemmen. Vi har fått kritik för att den standardbeskrivning och de regler som nu gäller leder till att kommunerna inte kan bygga om ålderdomshemmen på ett praktiskt vettigt sätt så att de kan fungera enligt riktlinjerna. Man väljer då i stället att lägga ner dem. För att undvika detta har vi nu gjort en justering i standardkraven.

Varför lyssnar inte Tore Claeson till vad de gamla själva säger? De säger att de inte behöver så stora ytor och så moderna bostäder. De vill ha närhet till de människor de känner och anpassning till den miljö de är vana att bo i. Detta säger både PRO och SFP som representanter för åldringarna. Jag tycker att det hade varit klokt av Tore Claeson att lyssna till både vad de säger och vad Inga Lantz har sagt i socialutskottet då hon accepterade den standard som socialutskottet enigt yttrade sig till bostadsutskottet om, och det är detta som förslaget nu gäller.

Herr talman! Hanterandet av frågan om lånereglerna för ombyggnad av ålderdomshem visar med stor tydlighet att socialdemokraterna, trots styvnackat motstånd, inte har kunnat motstå en bred opinion och en enad borgerlighet, i varje fall inte någon längre tid. Under flera veckors behandling i bostadsutskottet låtsades socialdemoraterna inte bry sig om det ökade tryck med krav på förändringar av lånereglerna som alltmer har kommit till uttryck runt om i landet. Men de kunde till slut inte stå emot. Namninsamlingar, insändare, brev och telefonsamtal till oss politiker har under det senaste halvåret förekommit i riklig omfattning. Samstämt har budskapet varit: Bevara ålderdomshemmen! Lägg inte ner dem! Varför har då denna situation uppkommit? Vi måste för att få svar på denna fråga gå tillbaka till 1985, då riksdagen angav de riktlinjer efter vilka gamla ålderdomshem skulle kunna byggas om. När dessa riktlinjer sedan konkretiserades i låneregler och anvisningar visade det sig att riktlinjernas utformning i många fall ledde till att ombyggnader omöjliggjordes. Utrymmesoch ytstandarden låg på en sådan nivå att kostnaderna för ombyggnaderna blev orimligt höga. Kommunerna hade helt enkelt inte råd att bygga om efter dessa regler. Det bästa blev det godas fiende. I detta sammanhang måste jag också nämna den allmänt negativa attityd som socialdemokraterna har till s.k. institutionsboende. Inom ett antal år skall helst alla ålderdomshem läggas ner, har det hetat. Boende i servicehus skall prioriteras och subventioneras. Någon lyhördhet och hänsyn till vad de äldre ansåg speglade inte socialdemokraternas inställning. Mot denna bakgrund är det inte alls förvånande att en kraftig reaktion från de äldre, men givetvis även från andra, har uppstått. Från moderat sida har vi tagit till vara dessa synpunkter. Man måste lyssna och seriöst ompröva när oönskade effekter av politiska beslut uppstår. I betänkandet tas de motioner upp som har föranlett behandling i bostadsutskottet, bl.a. en kommittémotion från moderata samlingspartiet. Betydligt svårare för att tänka om har socialdemokraterna haft. Men till slut har nu bostadsutskottets socialdemokrater i princip anslutit sig till de motionskrav som har framförts bl.a. från vår sida, men även från folkpartiet och centern. Dessa motionskrav gäller ändringar av låneregler. Det är nu att hälsa med tillfredsställelse att detta har skett. Förnuftet har segrat. Resultatet av vad en bred majoritet i bostadsutskottet föreslår blir med stor sannolikhet att många ombyggnader av ålderdomshem nu kan ske. Ännu återstår dock frågan om att statsbidrag även skall kunna utgå till driften av ålderdomshem för att fullständig framgång skall uppnås. Nu utgår driftbidrag bara till servicelägenheter och hemservice. Denna fråga behandlas ju, som vi alla vet, inte i bostadsutskottet. Men mot bakgrund av vad biträdande socialministern har sagt i kammaren förväntar jag mig att förslag i denna riktning inom kort kommer att föreläggas riksdagen. För att friska upp minnet vill jag helt kort citera vad biträdande socialministern sade i kammaren den 8 april 1987. ”Nu har socialutskottet för andra gången beskrivit en mellanform i boendet för äldre som man anser bör vara målet för hur ett modernt ålderdomshem skall se ut. Det är bra.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

Herr talman! Vid behandlingen av frågan om ålderdomshemmen i utskottet, som blev ganska omfattande och tidsödande, framhöll jag vid ett tillfälle — jag gör det gärna även här i kammaren — att alla partier värnar om våra gamla och försöker finna bra lösningar för att skapa ett tryggt liv för dem. Därom råder inget tvivel. Men ibland kommer vi fram till olika lösningar, och det var dem diskussionen i utskottet rörde sig om. Det beslut om bostadslån till ombyggnad av ålderdomshemmen som vi nu skall fatta borde enligt mitt förmenande ha fattats för länge sedan. Det skulle ha besparat kommunalpolitiker ute i landet mycket av bekymmer. Många kommuner har brottats med problemen kring upprustningen av ålderdomshemmen. De har ofta stått inför tre alternativ: 2. Mer varsam ombyggnad, som medför att man behåller ålderdomshemmens karaktär och fördelarna därmed men får större kostnader. Dagens beslut kommer att glädja många medborgare. Många ser ålderdomshemsboendet som en trygg och bra boendeform för äldre, som ett alternativ bland andra. Under åldrandet börjar människor ofta med att bo i eget hem med hemservice och hemsamarithjälp för att så småningom övergå till boende i servicehus. Men i ett senare skede inträder hos många en viss förvirring, senil demens, och då har ålderdomshemmen visat sig erbjuda en bra boendeform. Det är bra att socialdemokraterna nu har ändrat uppfattning och ser värdet i ålderdomshemsboendet. Den signal som nu sänts ut till kommunerna är välkommen såväl bland medborgarna som bland deras valda kommunalpolitiker. Tore Claesons inlägg andades visserligen oro för ytterligare försämringar och standardsänkningar, men jag tror inte att den oron är befogad.

Herr talman! Det har varit många turer med varierande utbud. Olika förhandlingsöverenskommelser har träffats ena kvällen, och dagen därpå har någon av partierna fått stora skälvan — någon har ångrat sig. Detta är någonting som vi i utskottet tidvis har fått vänja oss vid. Denna förhandlingssituation har varit tålamodsprövande, och det har inte minst varit svårt att veta hur länge en träffad överenskommelse skulle gälla. Jag vill inledningsvis säga att det har varit svåra överväganden som utskottet har stått inför. Förhandlingarna har varit hårda. Alla partier har fått ge och ta utifrån sina ursprungliga positioner. Den kompromiss som har träffats och som nu finns skriftligt dokumenterad i bostadsutskottets betänkande har manglats i många rum och olika partikonstellationer. Ärligt talat tror jag att pensionärerna ändå vinner på att fyra partier har kunnat enas. Det fanns nämligen från början en rad argument som har bortfallit i den slutgiltiga versionen. När nu tekniker, konstruktörer, byggmästare och kommuner i praktisk tillämpning skall följa utskottets skrivning på s. 4 och 5 i betänkandet är nog de allra flesta överens om att det är ett hyggligt slutresultat. Vi får inte blunda för att det i vissa fall har varit svårt att följa dagens eller tidigare utfärdade regler. Det är ej heller någon avgrund eller himmelsvid skillnad mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen i denna fråga. Låt oss inte förstora frågans fortsatta vandring!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 Många äldre som bor eller vistas på ålderdomshem har reagerat på den debatt som har förts om ombyggnad av ålderdomshem, och många har oroat sig i onödan. Det bör nu bli betydligt svårare att påstå att socialdemokraterna hyser misstro mot ombyggnad av ålderdomshem. Staten ger frikostiga och generösa lån till pensionärernas och kommunernas fromma. Vi har mötts av argumentet att lägenheterna borde utrustas litet enklare för att ge utrymme för mera vård och omsorg — vi känner igen detta argument. Dagens beslut innebär att den vulgärpropagandan ej kan tas på allvar i fortsättningen. Jag har lyssnat med stort intresse på de argument som har framförts här i kväll. Tore Claeson nämnde Ivar Lo-Johansson. Han har betytt mycket för pensionärerna i detta land, och jag tror att han hade varit relativt nöjd om han hade varit med om dagens beslut. Det finns en misstänksamhet hos moderaterna. Riksdagen beslutar nu om en minimistandard, som vi inte vill tumma på. Jag tolkar moderaternas inlägg så att de anser att man kan ta en sak i taget. Misstänkliggör inte oss socialdemokrater för att vara negativa till serviceboende! Det är vi inte. Sedan till frågan om driftbidraget. Hur är ni moderater, folkpartister och centerpartister beredda att finansiera driftbidraget? Har ni några konkreta lösningar för detta? Det här är inte bostadsutskottets bord, men det vore naturligtvis intressant att i debatten få höra om ni har några sådana besked. Slutligen, herr talman, vill jag säga att vi har enats om tagen och att det var onödigt att man från centerhåll angrep vpk i denna fråga. Det är lika dumt av moderaterna att misstänkliggöra vårt ställningstagande. Vi tycker att vi med detta viktiga beslut i kammaren bygger för dagens och morgondagens pensionärer. Vad vi i dag diskuterar är en minimistandard. Vårt budskap till oppositionen är att man skall slå vakt om pensionärerna både i dag och i morgon.

Herr talman! Jag har inte misstänkliggjort socialdemokraternas anslutning till våra motionskrav. Jag beskrev den svårighet som har föregått den träffade uppgörelsen. Jag ställde en fråga till Magnus Persson: När kan vi i riksdagen förvänta oss förslag från regeringen om driftbidrag? I Bengt Lindqvists uttalande den 8 april angavs att detta skulle bli möjligt efter den anpassning som skett i socialutskottets yttrande till bostadsutskottet. Det dröjer ju fram till 1988 innan vi skriver några propositioner. Dessförinnan är det socialdemokraterna som har den uppgiften. Skulle det bara hänga på förslag finns det sådana från moderat håll när det gäller genomförande av det av mig och Bengt Lindqvist understödda förslaget om driftbidrag. Men det vore intressant att höra, Magnus Persson, när förslaget från regeringen kommer.
Herr talman! Jag vet inte om det var centern eller mig som Magnus Persson syftade på när han beskrev turerna. Jag vill bara deklarera att jag för min och för centerns del haft den ambitionen att skapa en så bred majoritet som möjligt i denna fråga. Jag är förvissad om att det är det bästa sättet att garantera att denna fråga löses på ett bra sätt. Det må vara mig förlåtet att jag inte tycker att det fanns någon anledning för vpk att hoppa av i det skede när vi hade nått fram till en uppgörelse. Samtidigt menar jag att den kritik i det här avseendet som jag framfört mot vpk i mitt anförande har framställts på ett överdrivet sätt. Det var ju inte fråga om något annat än en beskrivning av verkligheten. Får jag slutligen om socialdemokraternas agerande säga att det var tack vare att socialdemokraterna ställde upp bakom centerns krav 1984, när vi tog upp denna fråga, som vi fick i gång en debatt om ålderdomshemmen och en utveckling till förmån för ett bevarande av dessa. Jag vill också gärna erkänna att det har visats en vilja från socialdemokratiska ledamöter i bostadsutskottet att nå fram till den lösning som åstadkommits och att de har ansträngt sig för detta. Vi kan nu konstatera att enighet råder och kan fortsätta att arbeta för att bevara ålderdomshemmen.
Herr talman! Låt mig först säga att det står fyra partier bakom betänkandet. Jag trodde innan vi började denna debatt att vi var eniga. Jag har efter kvällens debatt fått den uppfattningen att vi har tolkat utskottets skrivning något olika. Till Bertil Danielsson vill jag i vad gäller driftbidraget säga att vi med stor förväntan ser fram emot lösningen av finansieringsfrågan. Är moderaterna beredda att ställa sig bakom finansieringen av detta bidrag? Bertil Danielsson säger vidare att man nog skall vänta till 1988 när en proposition skall läggas fram av en borgerlig majoritet. Har inte Bertil Danielsson tagit del av de senaste Sifo-undersökningarna som visat på en fortsatt nedgång för moderaterna? Jag rekommenderar en studie av Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter osv. Vi skall inte låta kammen växa för snabbt på oss, oavsett vilka partier vi tillhör. Det finns all anledning att litet ödmjukt betrakta den situation vi står inför. Vi skall slå vakt om de äldres boende, vi skall slå vakt om de äldres trygghet, och vi skall se till att Bertil Danielsson och jag när vi blir pensionärer har en hygglig bostad med en kvadratyta och standard som är rimlig. Det är vad dagens och morgondagens pensionärer kräver av oss parlamentariker och riksdagsledamöter, oavsett vilket parti vi tillhör.
Prot. 1986/87:123 Herr talman! Jag rekommenderar Magnus Persson att ta del av reservatio — 14 maj 1987 äffande driftbidrag i socialutskott ä . Dä örslanen beträffande driftbidrag i socialutskottets betänkande. Där finns försla Bösladsläsiillomi SR byggnad av ålderdoms: Än en gång: Varför vill inte Magnus Persson svara på frågan huruvida han Sa stöder biträdande socialministerns förslag och uttalade åsikt om statsbidrag till driften av ålderdomshem, efter den justering som nu har skett i bostadsutskottet? Varför dröja med det svaret? Vi väntar med spänning.
Herr talman! Den sista frågan har ju inte Bertil Danielsson ställt tidigare. Jag tycker nog att det skall ges statsbidrag, men man skall inte undandra sig ansvaret för att vara med om finansieringen. Det har moderaterna och andra partier i Sveriges riksdag gjort. Dessutom vet Bertil Danielsson mycket väl att det är en fråga som inte behandlas av bostadsutskottet utan av ett annat utskott, där vi från olika håll har mycket kunniga debattörer och partimedlemmar. Jag är övertygad om att de kommer att handlägga den frågan till pensionärernas bästa och till Sveriges bästa. Ivar Lo-Johansson kommer säkert i sinom tid att både muntligt och skriftligt uttrycka sin belåtenhet över hur den här frågan skötts i Sveriges riksdag.